Fru talman! har frågat mig om organisationer som har kopplingar till Muslimska brödraskapet och som gör sig till plattform för islamistiska hatpredikanter ska kunna få statsbidrag avsedda för folkbildningen. Han har också frågat om jag ser ett behov av att vidta åtgärder för att säkerställa att statsbidrag till folkbildningen beslutas med ökad transparens samt på ett mer oberoende sätt vad rör fördelning, granskning och uppföljning. Inledningsvis vill jag framhålla att folkbildningens aktörer är viktiga för att stärka och utveckla demokratin i Sverige. Folkbildningen finns i hela Sverige och samlar årligen över en miljon människor i olika verksamheter inom folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningen är fri och frivillig, och det vill regeringen fortsätta värna. Riksdagen har fastställt syftena med det statliga bidraget till folkbildningen och beslutar i statsbudgeten om bidrag till folkbildningen. Folkbildningsrådet har i lag fått i uppdrag av regeringen att pröva frågor om fördelning av statsbidraget. Folkbildningsrådet fattar beslut om vilka studieförbund och folkhögskolor som får ta del av statens stöd till folkbildningen och har möjlighet att återkräva utbetalt statsbidrag, bland annat om det beviljats på felaktiga grunder eller om statsbidraget har använts för andra ändamål än det har beviljats för. Folkbildningsrådet ska följa upp och granska den verksamhet som kan kopplas till statsbidraget. Under 2018 har Folkbildningsrådet beställt en rapport för att följa upp om bidragsgivning till studieförbundet Ibn Rushd uppfyller demokrativillkoret. Folkbildningsrådets styrelse har utifrån rapportens slutsatser under hösten 2019 fattat beslut om att ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på hur Folkbildningsrådets uppföljning av hela folkbildningen kan utvecklas och förstärkas för att leverera en mer transparent redovisning. När det gäller statlig bidragsgivning till organisationer och projekt har regeringen varit tydlig med att statsbidrag inte ska ges till organisationer som bedriver verksamhet som strider mot demokratins idéer, däribland principerna om alla människors lika värde och rättigheter. Jag välkomnar Folkbildningsrådets arbete med att säkerställa att statliga bidragsmedel används på ett sätt som uppfyller statens syften med folkbildningen och att stödet till folkbildningen blir mer transparent. Utbildningsdepartementet för en kontinuerlig dialog med Folkbildningsrådet om detta arbete. Med detta pågående arbete som bakgrund ser jag i dagsläget inte något behov av att vidta ytterligare åtgärder. Fru talman! Slutligen vill jag betona att modellen för fördelning av statsbidrag till folkbildningen bygger på en stark tilltro till folkbildningens aktörer att på egen hand prioritera, genomföra och följa upp verksamheten. Det är en modell som tjänar statens syften med statsbidraget till folkbildningen väl. Detta har bland annat Statskontoret visat i sin senaste stora utvärdering av folkbildningen som slutrapporterades 2018.
Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret på interpellationen. Det är ett haveri när såväl forskare som rapporter från statliga myndigheter konstaterar att ett studieförbund har kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet och organisationen ändå får fortsätta ta emot miljonbidrag via Folkbildningsrådet. Nu har vi ett läge där staten med ena handen konstaterar att organisationen har kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet, som under ett decennium har bjudit in hatpredikanter. Med andra handen göder staten samtidigt samma organisation med tiotals miljoner kronor i statliga bidrag varje år. Det är en bisarr situation. Muslimska brödraskapet är en islamistisk organisation som har rötter i Egypten från 1920-talet. En rad länder, i såväl Mellanöstern som andra delar av världen, har förbjudit och terrorklassat organisationen. Brödraskapet har ett slags reformistisk agenda, med ett slutmål om en islamisk stat som skulle innebära avskaffande av många av de fri och rättigheter som vi i Sverige ser som givna. I en rapport som beställdes av den brittiska regeringen under ledning av David Cameron konstaterades att Muslimska brödraskapets organisationer i Storbritannien arbetade i det fördolda. Det konstaterades att de rent ideologiskt anser att det västerländska samhället är inneboende fientligt mot muslimer och muslimska intressen och att muslimer bör besvara detta genom att hålla distans och autonomi. Medan staten göder Ibn Rushd och andra organisationer med kopplingar till Muslimska brödraskapet med bidrag bidrar islamisterna till att avdemokratisera Sverige. Så sent som i början av 2018 bjöd Ibn Rushd in Noureddine al-Khademi till konferensen Muslimska familjedagarna. Han är även känd som Imam Jihad och har uppmanat unga i Tunisien att ansluta sig till jihad i Syrien. För ungefär en månad sedan skev de båda forskarna Magnus Ranstorp och Aje Carlbom på Expressens debattsida om Ibn Rushd med anledning av fadäsen att Folkbildningsrådet nu anser att Ibn Rushd uppfyller demokrativillkoret för statsbidrag trots de väl belagda kopplingarna till Muslimska brödraskapet. De skriver bland annat följande: "Genom att utbetala 23 miljoner/år till IR så förstärker FR en politiskt inriktad grupp, nämligen den som kan kopplas till Muslimska brödraskapets ideologiska skola . Denna grupp är en minoritet bland muslimer som i flera år arbetat med att skaffa sig inflytande över muslimers religiösa tänkande." Kopplingen mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet har fastslagits i andra rapporter som beställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Även i rapporten När tilliten prövas , som var den granskningsrapport gällande Ibn Rushd som Folkbildningsrådet tog initiativ till, fastslås kopplingen. Dessutom finns partipolitiska kopplingar till Ibn Rushd. Tidigare rektor för Ibn Rushd var Omar Mustafa, som fick lämna Socialdemokraternas partistyrelse efter att det framkommit att han bland annat bjudit in olika hatpredikanter i sin roll som ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige. Avslutningsvis konstaterar jag att ministern i interpellationssvaret inte gav ett rakt svar på min första interpellationsfråga. Men jag vill ha ett tydligt besked. Anser ministern att svenska skattebetalares pengar ska bidragsfinansiera studieförbund med islamistkopplingar med tiotals miljoner kronor om året?
Fru talman! Jag vill påminna om de fyra syften som riksdagen har slagit fast ska gälla för vår folkbildning: Folkbildningen ska stärka och utveckla demokratin. Folkbildningen ska öka våra möjligheter att påverka våra livssituationer. Folkbildningen ska utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån. Folkbildningen ska bredda ett intresse och se till att man når fler deltagare och fler som är med och bidrar till folkbildningen. Mot den bakgrunden och mot bakgrund av att vi under många år har haft en diskussion om huruvida bidrag har betalats ut till verksamheter som möjligen strider mot de fyra syftena har Folkbildningsrådet på eget initiativ beställt rapporten När tilliten prövas . Jag måste säga att det var en intressant rapport att ta del av, fru talman. Professor Erik Amnå har gjort ett förtjänstfullt arbete när han har tagit fram den. Jag noterar också att rapporten slutar i en slutsats om att folkbildningens syfte uppnås, också med den bidragsgivning som nu har förekommit. Men det finns saker som man måste ta tag i. Bland annat pekar man i rapporten på precis det som interpellanten tar upp: att det har förekommit fall där personer har bjudits in som knappast kan sägas motsvara de fyra syftena. Det är utmärkt att Folkbildningsrådet tar tag i den saken. Och det är utmärkt att man har beställt rapporten. Jag kommer att noga följa Folkbildningsrådets arbete med att säkerställa att de fyra syftena ska upprätthållas men också att det finns en transparens i Folkbildningsrådets arbete. Jag kommer också att vara noga med att följa Folkbildningsrådets arbete med att säkerställa att alla aktörer som får ta del av bidrag följer de fyra syftena. De frågor som Jonas Andersson ställer till mig blir lite svåra att svara på med den principiella utgångspunkt som jag har och som riksdagen har ställt sig bakom, nämligen att folkbildningen ska vara fri och frivillig. Det är inte staten, enskilda statsråd eller regeringen som ska dela ut bidrag. Systemet är med flit gjort på ett sådant sätt att ett folkbildningsråd ska göra det, och staten ska hålla armlängds avstånd. Jag tycker att det är en bra ordning, och jag är beredd att arbeta hårt för att den ska upprätthållas. Om vi ska klara av att upprätthålla den ordningen gäller det att se till att Folkbildningsrådet i alla delar följer de fyra syftena.
Fru talman! Tack för svaret, ministern! Men jag är inte nöjd. Det är kanske inte särskilt förvånande. Det är mycket oroväckande att man inte kan ge ett rakt svar på frågan huruvida organisationer med kopplingar till islamistiska Muslimska brödraskapet ska vara finansierade av svenska skattebetalare. Jag förväntar mig fortfarande ett mer rakt svar på den frågan, inte bara ett svar om hur regeringen ser på folkbildningen i största allmänhet. Som tur är återstår flera inlägg i denna debatt. Jag hoppas alltså att jag kan få ett tydligare svar här. Flera svenska myndigheter och lokala politiska församlingar har redan agerat på olika sätt mot Ibn Rushd och dess medlemsorganisationer. Göteborgs stad har tidigare i år aktivt beslutat att stoppa Ibn Rushd som remissinstans i olika ärenden med tanke på organisationens extremistkopplingar. I Hässleholms kommun har man av motsvarande skäl nyligen beslutat att dra in bidrag på kommunal nivå till studieförbundet. Det verkar alltså som att man har vaknat på en del platser runt om i Sverige, vilket är positivt. MUCF, alltså Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, har också agerat. År 2018 beslutade MUCF att avslå ansökan om statsbidrag till organisationen Sveriges Unga Muslimer för att organisationens verksamhet strider mot demokratins idéer om jämställdhet och mot diskriminering och så vidare. MUCF kräver dessutom tillbaka det bidrag som har utbetalats till Sveriges Unga Muslimer. Som beslutsunderlag för det finns bland annat uppgifter om att företrädare för organisationen har delat våldsbejakande islamistisk propaganda och att medlemmar har åkt till Syrien för att strida och avlidit där. MUCF fick efter en domstolsprocess rätt mot Sveriges Unga Muslimer. Kammarrätten i Stockholm kom fram till att Sveriges Unga Muslimer inte verkar i enlighet med demokratins idéer. Det bisarra med detta är att Sveriges Unga Muslimer är en medlemsorganisation i just Ibn Rushd, alltså det studieförbund som jag har interpellerat om, och samtidigt tycker Folkbildningsrådet fortfarande att förbundet lever upp till demokratisyftet enligt folkbildningens syften. Ministern påpekar i sitt interpellationssvar att när det gäller statlig bidragsgivning till organisationer och projekt har regeringen varit tydlig med att statsbidrag inte ska ges till organisationer som bedriver verksamhet som strider mot demokratins idéer. Det regeringen säger blir därför lite svårt att få ihop för mig. Anser ministern rent generellt att det är rimligt att organisationer med myndighetsuppdrag ger bidrag till en organisation vars medlemsorganisation av en annan myndighet och av domstol bedömts bedriva verksamhet som inte är förenlig med demokratins idéer? Jag har ännu en fråga. Ser ministern en risk för att allmänhetens förtroende för den svenska civilsamhällespolitiken skadas med anledning av att organisationer med väl belagda kopplingar till internationell islamism finansieras med miljonbidrag via svenska staten?
Fru talman! Under förra mandatperioden hade jag förmånen att vara ansvarigt statsråd för ungdomsfrågorna. Jag hade alltså förmånen att följa MUCF:s arbete noga. Naturligtvis iakttog jag också då det som gäller för ett statsråd: Man får inte påverka hur en myndighet beslutar när myndigheten beslutar enligt lag. Jag utgår från att MUCF och Folkbildningsrådet, ja, att alla som är satta att besluta om bidrag som grundar sig på lagar och förordningar och bidrag som ytterst kommer från skattebetalarna gör en prövning i de enskilda fallen. Jag utgår från att man bedömer de ansökningar som ligger på bordet och att man gör de utredningar som behövs för att ta reda på om det bör gå statliga medel till en organisation i enlighet med föreliggande ansökan. För mig är det inte konstigt att en organisation kan få ett avslag på en ansökan vid ett tillfälle och bifall på en ansökan vid ett annat tillfälle. Det kan till exempel röra sig om olika tidpunkter, olika ändamål och olika verksamheter. Min utgångspunkt är förstås att Folkbildningsrådet, som inte är en myndighet men som i stor utsträckning agerar på bevekelsegrunder och med regelverk som i mycket liknar det en myndighet ska följa, tar sin uppgift på stort allvar och ser till att de fyra syften som gäller för folkbildningen verkligen tillgodoses. Stärks och utvecklas demokratin? Bidrar detta till att människors olika livssituationer kan påverkas? Utjämnas utbildningsklyftor? Höjs bildningsnivån? Breddas deltagandet och ökar intresset? När myndigheter och Folkbildningsrådet gör detta gör man det på de ansökningar, fakta och omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Låt mig upprepa att jag noga kommer att följa hur Folkbildningsrådet hanterar dessa frågor. Jag är glad över att Folkbildningsrådet beställde rapporten av professor Erik Amnå. Jag har noterat och tycker att det är bra att Folkbildningsrådet har tagit denna rapport på stort allvar, och jag kommer att följa arbetet som Folkbildningsrådet har framför sig med att med bland annat denna rapport som grund se till att de fyra syftena uppfylls. Den sista frågan som Jonas Andersson i Linköping ställer handlar om ifall jag är orolig för att Folkbildningsrådets anseende kan påverkas. Jag är förstås angelägen om att alla som åtnjuter förtroendet att arbeta med lagstiftning och med skattebetalarnas pengar agerar på ett sådant sätt så att man förtjänar detta förtroende från skattebetalarna och allmänheten. Det tycker jag ska vara vägledande i all verksamhet som ligger det offentliga nära.
Fru talman! Jag gläds åt att ministern säger sig vilja följa upp noga vad Folkbildningsrådet sysslar med. Jag tror att det är nödvändigt sett till hur situationen faktiskt ser ut. Jag beklagar dock att regeringen inte fullt ut verkar förstå allvaret i denna fråga. Sverigedemokraterna har till skillnad från regeringen en aktiv och uttalad politik för att motverka Muslimska brödraskapets etablering i Sverige - något vi bland annat har lyft upp i motioner i riksdagen. I sitt svar på min interpellation påpekar ministern att Folkbildningsrådets styrelse under hösten 2019 fattat ett beslut om att ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på hur rådets uppföljning av hela folkbildningen kan utvecklas och förstärkas för att leverera en mer transparent redovisning. Bra, det är ett steg i rätt riktning. Men det är enligt min mening alldeles för lite och alldeles för sent. Medan man tar fram förslag pumpar svenska staten in miljoner och åter miljoner i organisationer som kan kopplas till internationell islamism. Riksrevisionen har tidigare riktat allvarlig kritik mot Folkbildningsrådet, och rådet uppmanades att åstadkomma en bättre styrning och kontroll över till vilka verksamheter bidragen går. År 2018 fastslog dessutom Statskontoret att den interna kontroll som genomförs av studieförbunden är bristfällig. Det finns alltså en skarp kritik mot Folkbildningsrådets agerande, som nu åter aktualiserats i fallet med Ibn Rushd. Kritiken mot Folkbildningsrådet vad gäller kontroll och transparens kommer också från olika forskare och debattörer, bland andra Magnus Ranstorp. Kan ministern garantera att Folkbildningsrådets egna kommande förslag på förbättrad uppföljning och ökad transparens kommer att vara nog för att möta upp den allvarliga kritiken från bland andra Riksrevisionen och Statskontoret?
Fru talman! En av mina första chefer sa en gång till mig: Allt mänskligt är felbart, och under denna allmänna regel faller även Arbetsdomstolens verksamhet. Jag jobbade då på Arbetsdomstolen. Jag får väl upprepa dessa ord: All mänsklig verksamhet är felbar. Jag kan givetvis inte stå här och lova att vartenda beslut i framtiden kommer att fattas med hundraprocentig korrekthet. Men jag kan lova att jag noga kommer att följa det arbete som Folkbildningsrådet gör. Skälet till det är att jag tycker att vår folkbildning är oerhört viktig. Vår folkbildning har varit en del av att utveckla Sverige. Genom studieförbund och folkhögskolor har generationer av politiker fått skolning och utbildning i allt från mötesteknik till grundläggande kunskap om människors lika värde. Jag kommer att arbeta hårt för att folkbildningen ska få behålla den frihet som folkbildningen åtnjuter. Den ska vara fri och frivillig. Jag ser ett stort värde i att vår folkbildning drivs underifrån av många människor. Olof Palme sa en gång att Sverige är en studiecirkeldemokrati. Jag är så tacksam över att vår folkbildning under så många år har gett oss inte bara kunskap och bildning över hela landet utan också en infrastruktur av demokratiskt styrda organisationer. Jag kommer att göra mitt yttersta för att värna folkbildningens frihet, frivillighet och ställning i Sverige. Tack för interpellationen!